Herr talman! Olof Palme och socialdemokratin har alltid eftersträvat breda lösningar av olika problem och frågor. Så har varit och är fallet även när det gäller löntagarfonderna. Men tyvärr är man på den borgerliga kanten helt blockerad genom stridsropen från högerkrafterna i samhället, vilka över huvud taget inte vill resonera om någonting i dessa sammanhang. Hugo Hegeland talade om förutsättningarna för marknadsekonomin. Men marknadsekonomin skulle bli sundare med löntagarfonder. Det skulle komma in en ny grupp av ägare i näringslivet. Får man in en ny ägargrupp, som är intresserad av att företaget skall gå bra och att man skail kunna klara framtidens pensioner, innebär det ett förmänskligande av marknadsekonomin. Hugo Hegeland berörde Volvo, vilket också jag gjorde i mitt anförande. Volvo är naturligtvis ingenting utan de arbetare som står vid bandet. Hugo Hegeland talade också om robotiseringen av verksamheten. Det pekar på ytterligare ett argument för löntagarfonder. De stora grupperna i detta samhälle måste vara med och dela på det produktionsresultat som dessa robotar skapar. Om man inte — oavsett om det är mänsklig arbetskraft eller robotar — på ett eller annat sätt använder sig av det produktionsresultat och de vinster som uppstår genom arbetet för att klara service och omsorger i samhället, innebär detta att enbart aktieägarna i Volvo får ta del av de vinster som robotarna skapar. Detta är ytterligare ett argument för att man skall bredda ägandet, och där är löntagarfonderna ett sätt. Inga socialdemokrater är emot att Volvo delar ut aktier till de anställda. Det hoppas jag att man skall göra litet varstans i detta land, oavsett om det finns löntagarfonder eller inte.

Herr talman! Hur Volvo kommer att reagera i fortsättningen talar förmodligen Pehr Gyllenhammar om i kväll, då han skall hålla ett föredrag i Göteborg inför Börssällskapet. Läs tidningarna i morgon. Där får vi nog några kommentarer till den debatt som de stora ”elefanterna” hölli går utan att dansa! Införandet av kollektiva, fackföreningsstyrda löntagarfonder betyder att man skapar ytterligare en maktgrupp i samhället i stället för att göra motsatsen. Det är ju det som är felet, därför att marknadsekonomin förutsätter decentraliserad ekonomi — många små enheter som konkurrerar med varandra. Liknelsen med fjärde AP-fonden, Lennart Nilsson, haltar rätt betänkligt. Lennart Nilsson känner väl till att anledningen till att näringslivet gick med på fjärde AP-fonden var att därmed slippa löntagarfonder. Fjärde AP fonden kom till genom 1971 års kreditmarknadsutredning, och då talades det om att införa någon typ av löntagarfonder. Näringslivets representanter böjde sig inför förslaget, eftersom man annars hotades med löntagarfonder. Detta har kommit bort i debatten. I riksdagen röstade moderaterna emot förslaget, och det var konsekvent från vår synpunkt. Denna fjärde AP-fond kom till genom att man förde över pengar från första, andra och tredje AP-fonderna. De fick ju bara köpa obligationer och skuldbevis, medan fjärde AP-fonden får köpa aktier. Men om man nu vill trygga pensionerna, kan någon människa förklara för mig varför man går en omväg? Först samlar man in pengar genom vinstdelning och en ATP-avgift på 0,2 Zo. Sedan slussar man dem till riksförsäkringsverket, och så går de till femte, sjätte, sjunde, åttonde och nionde AP-fonderna. De köper därefter aktier, och avkastningen på dessa aktier skall skickas in till ATP-systemet. Varför i all världen inte höja ATP-avgiften för att få de 2 miljarder som man räknar med i avkastning när systemet är fullt utbyggt? Det är en otrolig omväg. Och det är bara för att få in även de offentliganställda i systemet som man har hittat på detta med 0,2 procentenheter i höjd ATP-avgift. Man började med 3 procentenheter — det kommer väl Lennart Nilsson ihåg! Sedan förlorade man valet 1979 och gick ned till 1 procentenhet. Nu är man nere i 0,2 procentenheter. Men tanken är givetvis, herr talman, att man skall gå upp igen till dessa 3 procentenheter, när man väl har etablerat sig.

Herr talman! Jag vill rätta till Hugo Hegelands språk. Det kommer alltså inte att handla om några fackföreningsstyrda löntagarfonder. Vad jag upplever som ett stort problem i denna debatt är den förvrängning som borgerliga företrädare gör sig skyldiga till när de försöker presentera detta förslag. Om man hade ägnat sig åt det som förslaget egentligen handlar om, tror jag att det hade blivit en helt annan debatt. Då hade man kanske inte behövt hänvisa till konstiga SIFO-siffror. Fackföreningarna kommer alltså inte att styra några fonder. Det kommer att sitta representanter för löntagarintressena i dessa fem fonder. Det är inga fackföreningar som skall styra, utan det skall styrelserna göra. Det var ganska intressant att höra — nu tror jag inte att det blir så — Hugo Hegeland fråga varför vi går omvägen via dessa olika fonder. Varför inte höja ATP-avgiften direkt? Det är naturligtvis litet av problematiken inför framtiden. Om jag inte minns fel finns det omkring 20 26 pensionärer i vårt samhälle. Antalet pensionärer som skall försörjas blir i förhållande till den förvärvsarbetande befolkningen allt större. Om vi då skall kunna klara våra framtida pensioner, måste vi försöka få in dessa pengar någonstans. Om vi skulle höja ATP-avgiften skulle det leda till att många företag fick det mycket besvärligt i dag. Dessutom handlar detta förslag om att man också skall medverka till en solidarisk lönepolitik, att de företag som går bra skall kunna dela med sig av sin vinst, för att vi skall kunna klara våra pensioner. Det ingår alltså som ett led i strävan att klara pensionerna att företagen delar med sig av sin vinst. Det vill naturligtvis inte företagen, därför att de vill behålla vinsten själva. Men de fackliga förhandlarna, som ser hur vinsterna ökar, vill säkert att de som bidrar till att skapa dessa vinster skall få vara med och dela på kakan. Om då en del av vinsterna kan användas till att klara pensionerna, slipper man kanske höja ATP-avgifterna i den takt som annars skulle behövas.
Herr talman! För att kunna fortsätta fonddebatten behöver vi tydligen en ny svensk ordbok där vi får olika termer preciserade, eftersom man nu plötsligt skall ge ny betydelse åt gamla kända termer. Det är klart att det är fråga om fackföreningsstyrda fonder när det är fackets representanter som skall sitta i styrelserna. De skall ha fem platser av nio, och de kommer alltså att få majoriteten i styrelserna. Lennart Nilsson talade om representanter för löntagarnas intressen, men naturligtvis betyder det att fonderna är fackföreningsstyrda. När kollektivfonderna har köpt aktier i olika företag kan dessutom den lokala fackföreningen gå in och begära att få representera fonderna på bolagsstämmorna. På det sättet får de ju makten över företagen. Det är också precis vad de vill ha. Det stod i Metallarbetaren, som Lennart Nilsson säkert har läst. ATP-systemet kommer säkert att förstärkas. Ingen mindre än Gunnar Nilsson sade i ett tal i Malmö i maj 1979 att vi med den pågående utvecklingen förmodligen måste fördubbla ATP-avgiften år 2000. I dag har vi knappt fyra inkomsttagare per pensionär, men år 2000 kommer vi att ha bara två, och då klarar vi inte pensionssystemet. Vi kommer alltså att tvingas till successiva höjningar av ATP-avgiften. I annat fall minskar givetvis pensionernas realvärde, eftersom löntagarna inte vill avstå mer än en viss del. Beträffande dessa löntagarfonder, eller fackföreningsstyrda fonder, och den solidariska lönepolitiken vill jag hänvisa till LO:s och SAP:s egen utredning med Kjell-Olof Feldt som ordförande och med Per Olof Edin och andra kända namn. Den visade att det inte fungerade på det sätt som Lennart Nilsson talar om. Den solidariska lönepolitiken leder i stället till att den totala lönenivån stiger. Därigenom slås icke bärkraftiga företag ut. Även de lönsamma företagen får ett alltför högt kostnadsläge. Det är ju det höga kostnadsläget på grund av att vi tar ut för höga löner som har gjort att vi fått dessa ständiga devalveringar. Ingen devalverar frivilligt, utan man gör det därför att man har förlorat kontroll över kostnadsläget i förhållande till konkurrenterna. För att stödja denna felaktiga solidariska lönepolitik kommer regeringen nu att inrätta ett lika felaktigt system, dvs. löntagarfonder, i stället för att tänka om och tala för lön efter bärkraft. Låt företagen betala löner i förhållande till sin lönsamhet! Låt Volvo betala betydligt högre löner än andra företag!

Herr talman! Låt mig gå över till en helt annan fråga. ”50 miljarder kostar supen” är rubriken på en utredning om alkoholens samhällsekonomiska kostnader som presenterades i slutet av september. Inte sedan 1930-talet har någon undersökning gjorts i Sverige om dessa. När man beräknar alkoholens kostnader händer det ännu i dag att en tidskriftsartikel från 1939 av Bertil Ohlin är ursprunget till uppgifterna. Utredningens huvudresultat är att alkoholens samhällsekonomiska kostnad i Sverige 1981 var åtminstone 50 miljarder kronor, eller ca 9 76 av BNP. Kostnadsberäkningarna har gjorts med en viss försiktighet för att minska risken för överskattningar. Därtill kommer allt det lidande som alkoholmissbruket orsakar samhället. Utredningen är gjord av Anders Johnson. Den vittnar om stor noggrannhet och stort engagemang i samhällspolitiska frågor. Han har gjort ett seriöst och bra arbete för att kartlägga samtliga kostnader för samhället, oavsett om de drabbar den offentliga sektorn, privata organisationer eller enskilda människor. De kostnader som behandlas kan indelas i två grupper: dels de direkta kostnaderna, dels de indirekta kostnaderna, dvs. produktionsbortfallet till följd av alkoholskador. En annan samhällsekonomisk kostnad är de humanitära kostnaderna, dvs. lidande o. d. som konsumenter och omgivning drabbas av till följd av alkoholskador. Utredningen bygger på aktuell svensk forskning om alkoholskadornas utbredning. Det nya med denna utredning är att alkoholens effekter har värderats i ekonomiska termer. Undersökningen diskuterar inte effekterna av olika alkoholpolitiska åtgärder eller vad som skulle hända, om Sverige försökte övergå till ett alkoholfritt tillstånd. I stället jämförs förhållandena i Sverige 1981 med ett motsvarande alkoholfritt samhälle. Undersökningens huvudresultat är att alkoholens direkta och indirekta kostnader i Sverige 1981 var åtminstone 50 miljarder kronor eller motsvarande ca 9 20 av BNP. Om resultatet översätts till dagens penningvärde blir kostnaderna över 60 miljarder kronor. Undersökningen innehåller även en grov kalkyl på de humanitära kostnaderna, som visar att de 1981 uppgick till ca 25 miljarder kronor. Denna kalkyl bygger på de värderingsprinciper som t.ex. vägverket tillämpar vid bedömningar av trafikolyckornas humanitära kostnader. Det framgår av utredningen att bland trafikolyckor är alkoholen en bidragande orsak till en tredjedel av dödsolyckorna och till mellan 10 och 20 20 av de övriga olyckorna. Knappt 20 96 av de totala olyckskostnaderna beror på alkohol. Det är en vanlig uppfattning att staten skulle tjäna på alkoholen. Utredningen visar att så inte är fallet. I en analys av de finansiella effekterna av alkoholkonsumtionen 1981 tas hänsyn till följande: Den offentliga sektorns utgiftsbortfall till följd av att alkoholdödligheten minskar vissa offentliga utgifter, t.ex. för pensioner, äldreomsorger och sjukvård. Resultatet visar att alkoholen ger en finansiell förlust. För hela den offentliga sektorn motsvarar ”alkoholförlusten” ca 15 96 av de totala direkta skatterna och över 10 96 av den totala offentliga konsumtionen. Den ekonomiska alkoholforskningen i Sverige är inte särskilt omfattande. Under de senaste 30 åren har mindre än tio vetenskapliga arbeten presenterats. Från flera håll har ökade insatser efterlysts. Den alkoholpolitiska utredningen ansåg t.ex. att ekonomisk alkoholforskning tillhörde de områden som borde prioriteras högst. Dåvarande forskningsministern Jan-Erik Wikström och förre generaldirektören Bror Rexed har också uttalat sig för att alkoholens ekonomiska effekter borde kartläggas. Den alkoholpolitiska utredningen försökte göra en kostnadsberäkning men gav upp inför svårigheterna. Även andra utredningar och statliga organ har ansett uppgiften omöjlig. I andra länder är intresset för alkoholekonomi betydligt större än i Sverige. I alla nordiska grannländer har kostnadsundersökningar gjorts under 1970-talet. I England och USA finns flera omfattande ekonomiska forskningsprojekt på alkoholområdet. Den aktuella utredningen avslutas med en diskussion om vad som skulle kunna göras i Sverige.

Den här utredningen ger oss beskedet att det nu är allvarligt och att vi måste gå från ord till handling. Vi har, herr talman, inte råd att vänta längre, varken av samhällsekonomiska eller mänskliga skäl.

Herr talman! Låt mig börja med att slå fast följande. Regeringen Palme tycks vara totalt okänslig för opinionstryck i alla frågor som inte gäller retroaktiv lön till regeringsledamöter. Den starka opinionsyttringen den 4 oktober mot kollektivfonderna borde ha skakat vilken regering som helst utom regeringen Palme. Denna manifestation av motståndet mot kollektivfonderna mottogs av regeringen med maktfullkomlig rönnbärsfilosofi. Man hade t.o.m. skickat ut tre, som man sade, erfarna räknare vid demonstrationen, men dessa lyckades inte komma upp till mer än ca tredjedelen av polisens ändå ganska försiktiga räkning. För samhällets skull får vi hoppas att regeringen inte placerar någon av dessa ”erfarna män” i någon fondstyrelse. I regeringsdeklarationen sade Palme att de politiska besluten skall fattas i denna sal. Det är riktigt. Men många av oss har en otäck känsla av att beslutet att införa kollektivfonder fattats vid Norra Bantorget och att regeringen Palme bara är en speciell form av skuggregering, som på skuggspelets duk framför de figurer som dirigeras av människor bakom duken. Palme vill kanske kalla detta att lyssna på rörelsen. Det skall han göra som partiordförande, men en statsminister har en moralisk skyldighet att lyssna på folket. Herr talman! När det gäller att motivera kollektivfonderna — de har ju debatterats en hel del under den allmänpolitiska debatten — har Palme och socialdemokraterna varit mästare i att jonglera med skälen. Än har den ena bollen varit i luften än den andra. Kollektivfonderna har än motiverats med behovet av att skaffa riskvilligt kapital till näringslivet — socialdemokratiska talare har påpekat detta i den här debatten — än med påståendet att vinstdelning plus en ny löneskatt skulle bidra till att hålla nere lönekraven, än med att fonderna skulle vara ett steg mot ekonomisk demokrati — det hörde vi nyss. Alla dessa påståenden är ju ingenting annat än propagandaklyschor. Näringslivet — jag vill understryka det — behöver inte sakna kapital när det gäller projekt som kan beräknas ge rimlig avkastning. Påståendet att kollektivfonder och andra pålagor skulle leda till lägre lönekrav är inte heller riktigt. Dyrare varor brukar ju sällan leda till lägre lönekrav. Bitter erfarenhet har lärt oss att avräkningen mellan lönekrav och pålagor inte fungerar. När vi hade de stora höjningarna av de indirekta skatterna på näringslivet, hade vi också de stora löneökningarna, som ligger i botten på de devalveringar vi tvingats till. Talet om ekonomisk demokrati är också tomt. Ett ökat och spritt individuellt aktieägande ökar den ekonomiska demokratin, medan kollektiviseringen av aktieägandet motverkar den ekonomiska demokratin och bara ökar maktkoncentrationen. Min partikollega Hugo Hegeland framförde dessa synpunkter alldeles nyss. Regeringen vet naturligtvis detta, och ordjonglörerna måste därför få upp en ny boll i luften. Man har hystat upp denna boll i regeringsdeklarationen, där man karakteriserar kollektivfonderna som ”löntagarnas trygghetsfonder”. Inte heller i detta slagord finns det någon substans. Socialdemokraterna vet mycket väl att pensionssystemet kan stärkas utan kollektivfonder. Om pensionssystemet behöver stärkas, skall pengarna gå direkt dit och inte omvägen via kollektivfonder. Omvägar, herr talman, kostar alltid pengar. F. ö. skulle tillskottet till pensionssystemet fram till 1990 endast utgöra 0,5 20 av pensionsutbetalningarna enligt de siffror som redovisats. Fonddebatten har redan haft en förlamande inverkan på vårt näringsliv, och verkningarna kommer att bli alltmer kännbara allteftersom kollektivfonderna byggs ut enligt nuvarande regeringsförslag. Ingen vet heller vad som kommer att hända efter 1990. Personligen fruktar jag att LO inte kommer att nöja sig med ett lillfinger. I den här frågan erinrar LO om en fastrostad vindflöjel som pekar stadigt i en viss riktning oberoende av hur opinionsvinden blåser och vad medborgarna tycker. Herr talman! Som representant för ett typiskt småföretagarlän vill jag påpeka att fondförslaget— jag har sagt det i debatten hemma i Kronobergs län — också kommer att innebära regional obalans. Ett län som Kronobergs, med många både arbetskraftsintensiva och effektiva småföretag men med få större företag, kommer att få lämna från sig pengar. Regeringen har Visserligen lovat — i den mån man kan lita på regeringens löften — att 100 miljoner skall tillföras Investeringsbanken för lån till småföretag, men det är inte mer än ca hälften av vad dessa företag runt om i landet skall betala in i form av en löneskatt till fonderna. 100 miljoner av de totalt 2 000 miljoner som näringslivet skall betala till fonderna är, herr talman, inte särskilt mycket att skryta med. Det är uppenbart att de pengar som små och medelstora företag i ett typiskt småföretagslän skall betala in, kommer att slussas över och gå till storföretag på andra håll. De stora, anonyma företagen drabbas visserligen hårdare av vinstdelningen, men systemet innebär ändå en överföring av medel från småföretag till storföretag, från typiska småföretagslän till andra områden. Fonderna innebär ju inga nya pengar till näringslivet. Man flyttar bara pengar från ett visst företag till ett annat, från ett visst län till ett annat. De små företagens expansionsmöjligheter försvåras, därför att man suger upp pengar som annars kunde ha avsatts till teknisk förnyelse, som behövs särskilt mycket — vill jag påstå — i de flexibla småföretagen, som ofta måste ändra produktionsinriktning. Visserligen har vinsterna i de flesta storföretag vuxit under det senaste året —- det är helt riktigt — men avkastningen av det totala kapitalet inom verkstadsindustrin ligger fortfarande 4-5 26 under obligationsräntan. De förbättringar som de exporterande företagen kunnat redovisa beror på den tyvärr alltjämt svaga internationella konjunkturuppgången, den stora devalveringen och den internationella uppgången av dollarkursen. Särskilt biloch massaindustrierna har dragit nytta av dollaruppgången. Skulle den amerikanska dollarn falla samtidigt som vårt kostnadsläge, liksom hittills, stiger snabbare än omvärldens, hamnar vi i en verkligt allvarlig kris. Herr talman! Regeringen brukar skryta med devalveringen och påstå att den blivit framgångsrik. Jag tror att man skall akta sig för att stoltsera alltför mycket med devalveringen. Det finns också nackdelar, och de är rätt betydande. Industriinvesteringarna kräver mycken import, liksom verkstadsindustrin i sin helhet, och den importen har naturligtvis fördyrats genom devalveringen, som också har bidragit till att öka inflationen, öka både statens, kommunernas och företagens utlandslån och räntebetalningar. För många småföretag med s.k. korglån betydde devalveringen 19 90 i ökad utlandsskuld över en natt, och det tvingade väldigt många småföretag i likvidation. En devalvering är bara ett bevis för att ett land levt över sina tillgångar. Fortsätter det, kan vi tvingas till en ny stor devalvering eller en radikal nedskärning av vår standard. Allra sist, herr talman: Vår kostnadsnivå bestäms inte bara av löneläget och de stigande råvarupriserna. En mycket tung kostnadspost är också de indirekta skatter som staten pålägger näringslivet och som av kosmetiska skäl kallas avgifter. Dessa är särskilt kännbara för små och medelstora företag. Pålagorna på den gruppen av företag beräknas öka med mellan 7 000 och 8 000 miljoner redan nästa år. Det är dock denna grupp företag som skall svara för en stor del av sysselsättningsökningen och den ekonomiska tillväxten — det är vi helt ense om inom alla de demokratiska partierna. Tror verkligen regeringen att man kan öka den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen genom nya skatter, oavsett om dessa skatter kallas proms eller avgifter? Den frågan vill jag ställa. Bördan blir inte lättare för det. Man lägger avgift till avgift och skatt till skatt. Många företag är i dag farligt nära den punkt då en ytterligare ökning av bördan knäcker ryggen. Därför, herr talman, måste det nu till ett nytänkande. Höjda skatter och avgifter leder ofelbart till lägre investeringar och även till en minskad sysselsättning. En sådan politik utgör en broms på utvecklingen.

Herr talman! Låt mig göra klart för Erik Hovhammar att det som Olof Palme deklarerade i regeringsförklaringen, att politiska beslut skall fattas i riksdagen, stämmer helt överens med mina åsikter. Jag utgår från att alla här i landet har denna uppfattning. Det är naturligtvis inte som Erik Hovhammar påstår att de verkliga makthavarna sitter vid Norra Bantorget och styr bakom ryggen på regeringen. I vårt land har vi, tack och lov, en fri rätt att organisera oss, att bilda föreningar och sammanslutningar. Vi som i olika sammanhang företräder LO-kollektivet förbehåller oss därför rätten att tala om vad vi anser. Jag hoppas att Erik Hovhammar inte har något emot det, även om det ibland kan låta så. LO är någonting ont i det här samhället som egentligen inte borde finnas till, så kan man tolka en del synpunkter som framförs i debatten. Man talar däremot aldrig om hur det ser ut i samhället, om vem som styr den ekonomiska utvecklingen eller om dem som handskas med makten över många andra människors trygghet och arbetstillfällen. Man talar aldrig om den maktkoncentration som finns i samhället i dag, utan angriper enbart LO och de människor som är valda till företrädare av sina kamrater. Naturligtvis lyssnar statsministern på folket. Det kan emellertid ibland ifrågasättas om det är någon idé att lyssna, eftersom man inte ställer upp till diskussioner och samtal. Som Olof Palme har sagt skall det inte vara de som blir inbjudna som skall diktera villkoren för samtalen, utan det skall naturligtvis vara öppna diskussioner. Försök har alltså gjorts, men man ställer tyvärr inte upp och har alltså sig själv att skylla. Den som har någonting att föra fram borde kunna göra det i ett samtal i lugn och sansad ton. Jag utgår från att Erik Hovhammar är medveten om att man i löneförhandlingar tar av det utrymme som finns till förfogande. Det är självklart att ATP-avgifterna i dag räknas in i det utrymmet, och så kommer det naturligtvis att bli även i fortsättningen. Förhoppningsvis delar Erik Hovhammar min uppfattning att vi har ansvarsfulla fackliga organisationer i det här landet, och det har vi haft glädje av i många år.

Herr talman! Jag har den största respekt för fackliga organisationer och även för det fackliga arbetet. Jag kan berätta för Lennart Nilsson att jag som företagsledare under 37 år haft att göra med facket —-i det här fallet Svenska Fabriksarbetareförbundet— med vilka jag hade ett utomordentligt gott samarbete. Vi hade bland våra då 130 anställda vid glasbruket aldrig någon konflikt. Vi behövde aldrig kalla till centrala förhandlingar. Vi gjorde upp oss emellan, och det gick bra. Men det är ett stort steg därifrån till den enorma maktkoncentration med kollektivt ägande som fonderna innebär, och det är det vi vänder oss emot. Vi har ingenting emot att våra anställda ute i företagen får ett ökat inflytande. Det finns många företag där man har vinstdelning, där de anställda får aktier osv. Jag har under alla år tagit Åkermans i Eslöv som ett fint exempel på hur de anställda kan få del i företagens vinst. Volvo, som nämndes nyss, är ett annat exempel. Det finns många företag, även små, som tillämpar bonusoch vinstdelningssystem. Men det är alltså fråga om ett individuellt ägande för de anställda, Lennart Nilsson, och inte det kollektiva, som ni förordar. Det är det som är skillnaden. Det är helt uppenbart att löntagarfonder kommer att innebära en enorm maktkoncentration. När det gäller LO vill jag erinra om att LO-tidningen på sin tid skrev med stora rubriker: Med fonderna tar vi över makten i näringslivet. Och det är vad det hela handlar om. När det sedan gäller statsminister Olof Palme måste jag instämma med demonstranterna, som kom till Stockholm från hela Sveriges land. Det var mest småföretagare, men det fanns även anställda. Jag träffade ett före detta socialdemokratiskt kommunalråd — också småföretagare — från min egen hemkommun, som gick i första ledet i demonstrationen. Vad man reagerade mot var att Olof Palme inte ansåg sig behöva gå ut och ta emot det budskap de här människorna framförde. Det är ett bevis på dåligt demokratiskt tänkande att inte lyssna till folk!

Herr talman! När det gällde överlämnandet av något slags dokument från demonstrationen var faktiskt den socialdemokratiska riksdagsgruppen representerad. Vi har i vårt parti, kanske i motsats till andra partier, en spridning av olika arbetsuppgifter. Vad det handlade om var ju att få tagien företrädare för det socialdemokratiska partiet och riksdagsgruppen. En sådan företrädare hade vi i samband med demonstrationen. Denne tog emot synpunkterna och appellen — eller vad det nu var. Det är naturligtvis bra att Erik Hovhammar i egenskap av företagare under 37 år aldrig har haft någon konflikt med Fabriksarbetareförbundet. Det visar kanske att debatten som förevarit och den enorma propagandan och misstänkliggörandet av fackföreningsrörelsen egentligen inte har något underlag i verkligheten. Varför skulle svensk fackföreningsrörelse, svensk arbetarrörelse över huvud taget i dag vilja störta företagen i fördärvet när man aldrig har haft konflikter tidigare? Vad det här handlar om är att människor — oavsett om de arbetar i Erik Hovhammars företag eller på andra håll — vill försöka klara sysselsättning, trygghet, sin lön och försörjningen för familjen. Detta är den enda drivkraften för människorna som finns ute i produktionen — att kunna känna trygghet och få en bra framtid att leva i. Jag förstår inte talet om den enorma maktkoncentrationen. Vad är det för fel på om svenska löntagare får en liten del av ägandet i svenskt näringsliv? Det är i dag det finns en maktkoncentration i svenskt näringsliv, och det berör man inte med ord i den här debatten. Genom att löntagarfonderna — fem till antalet — får äga högst 8 26 av aktierna i ett företag — kan jag inte se annat än att det bara blir fråga om en ny grupp ägare i samhället. Det innebär inte någon maktkoncentration. Framför allt handlar det om att använda ägandet för att skapa trygghet och framtidstro för människorna, som finns i företagen.

Herr talman! Helt kort vill jag säga att det är förvånansvärt att Lennart Nilsson inte har studerat de olika undersökningar som har gjorts av olika institut om hur svenska folket och även löntagarna ser på kollektivfonderna. Hade han gjort det — och han bör som ung, framåt socialdemokratisk politiker göra det — skulle han också veta att majoriteten av svenska folket och även löntagarna inte vill ha fonderna. De går emot kollektivfonderna. Därför har vi också från många håll, inte minst från näringslivet, ställt kravet på en rådgivande folkomröstning i den här frågan. Det har inte varit uppe till debatt här i kammaren så mycket än, men vi har sett det i pressen. Många medborgare tycker att det vore en fin sak — då finge man verkligen se vad svenska folket tycker och tänker i den här frågan. Men alla undersökningar som har gjorts visar att majoriteten av det svenska folket är emot de kollektiva fonderna och för ett enskilt, individuellt ägande. Det ägandet kan vi, som jag och många andra har nämnt, prestera ute i företagen via vinstandelssystem, via bonus, via aktier och på många andra sätt. En maktkoncentration innebär fonderna — det är helt klart. 2 000 milj.kr. redan nästa år — det är mycket pengar. Fram till 1990 lär det bli 14 miljarder! Från moderat håll och från borgerligt håll vill vi sprida ägandet. Jag vill också säga att det i dag i vårt land finns 1,2 miljoner medborgare som äger aktier, antingen direkt eller via olika aktiefonder. Men det vill ni ta bort! Ni vill inte att folk skall få spara i aktier. Ni vill ta bort det frivilliga aktiesparandet och ersätta det med en annan sparform, som inte har blivit särskilt väl mottagen. Alltså: Vi vill sprida ägandet — ni vill ha maktkoncentration. Det är, herr talman, sanningen.

Herr talman! Jag skall beröra sysselsättningsfrågorna i min hembygd, Sjuhäradsbygden, som är en del av Älvsborgs län. Vi fick ju före valet vid många sammankomster höra från socialdemokratiska talarstolar, ute på torgmöten och i andra sammanhang, att om socialdemokraterna bara vann valet skulle de också få bukt med sysselsättningssvårigheterna. Socialdemokraterna skulle lösa problemen för oss i Sjuhäradsbygden, de skulle lösa tekoindustrins problem och de skulle se till att människorna fick arbete. Ja, ett socialdemokratiskt kommunalråd i Borås sade faktiskt på valnatten att arbetstillfällen nu skulle regna över Borås och Boråsbygden. Det har blivit nästan värre än torkan i somras. Några arbetstillfällen har man ju inte lyckats skapa. I stället har, månad efter månad, arbetslöshetssiffrorna varit högre än de var ett år tidigare. Så har det varit i landet i övrigt, och så har det varit i Älvsborgs län också. I den senaste räkningen för september redovisas visserligen 24 eller 25 färre arbetslösa än för september 1982. Men i gengäld är det ungefär 1 000 fler i beredskapsarbete. Det är naturligtvis mycket bra att man har vidtagit dessa åtgärder, så att människorna ändå har sysselsättning, men den offensiva politik som socialdemokraterna sade sig vilja föra och devalveringen och allt annat skulle ju skapa bestående arbetstillfällen för människorna. Här har vi i stället fått ett mycket negativt resultat hittills. Det innebär att det f. n. står mer än 14 800 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden: arbetslösa, i arbetsmarknadsutbildning och i beredskapsarbete. Det är 877 fler än förra året vid den här tiden. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att man därmed har infriat de löften man gav människorna i vårt län. Sjuhäradsbygden är ju en bygd som är mycket beroende av tekoindustrin och hur den utvecklas. Vi är också mycket beroende av jordbruk och skogsbruk. Tongångarna på alla dessa tre områden är för oss negativa. Tekoindustrin, som ju är den viktigaste industrigrenen i de flesta av våra kommuner, har vissa företag med vind i seglen — det är inget tvivel om det. Men många företag kämpar fortfarande med mycket stora problem. Det beslut som vi fattade här i våras, där socialdemokrater och moderater enades om att dra ned äldrestödet, framstår fortfarande som ett mycket dåligt beslut. Detta stöd har ju visat sig vara förutsättningen för att många av de företag som vi har inom branschen verkligen skall kunna leva vidare. Förutsättningarna har ännu inte skapats att kunna minska detta stöd. Vi måste få en bättre situation för dessa företag. En majoritet av dem är helt beroende av detta stöd. Det är inte bara vi som säger detta, utan även många organ och organisationer har också påpekat att denna nedbantning är felaktig. Diskussionen om fonder bekymrar oss en hel del i de här bygderna. Vi kan inte visa upp några stora slagskepp som kan ge sysselsättning åt många och ge bra utdelning på de pengar som sätts in i företagen. Men vi kommer naturligtvis att få betala en hel del i avgifter och i vinstandelar till dessa fonder, men jag är rädd för att tekoindustrin kommer att få mycket svårt att dra till sig detta kapital. Därför är fonderna ett bekymmer för tekoindustrin och för Sjuhäradsbygden i dess helhet. Vi har ju ett exempel på hur statlig verksamhet kan fungera. Eiserkoncernen kan ju inte påstås vara något lysande exempel på hur ett företag skall skötas. Det gäller Eiserkoncernen över huvud taget, men jag skall i första hand något beröra Eisers strumpfabrik, som jag har engagerat mig litet i. Här finns en fabrik som går med vinst inom ett företag som i övrigt går med förlust. Man har en affärsidé som är riktig och bra, och man kan sälja sina produkter på ett bra sätt. Man har inga problem med avsättningen. Ändå har koncernen nästintill gjort det nödvändigt att lägga ned denna fabrik. Förra hösten fattade man beslut om nedläggning. Det blev en mycket kraftig reaktion både ifrån de anställda och från oss andra som finns i bygden. Detta ledde fram till att man tog ett steg tillbaka och sade att fabriken får vara kvar, men att man slog ihop verksamheten i Malmö och i Borås. Det löfte man gav i januari gällde dock inte längre än ungefär ett halvt år. Nu i höst var det återigen färdigt för nedläggning. Jag tycker att på det sättet får inte ett företag hantera sina anställda. Man får inte heller uppträda på det sättet emot de kommuner där man har etablerat sig. Det måste finnas en litet långsiktigare planering. Jag upplever detta helt enkelt som ett sätt att lura folk. Nu gick regeringen in och sade att den skulle betala företaget, om företaget bara fortsätter i tre år till och ser till att människorna har jobb. Det är mycket man kan fundera över i anslutning till detta. Här är en fabrik som går med vinst. Förra året var överskottet 1,2 miljoner. Den har givit ett överskott fram till augusti i år på också 1,2 miljoner. Och ändå skall företaget ha betalt för att driva denna fabrik vidare. Jag har mycket svårt att förstå det logiska och vettiga i detta. Denna fabrik har ju utan tvivel förutsättningar att drivas vidare ändå, och det borde vara en uppgift för Eiser att göra det. Men av någon underlig anledning har man satt sig i sinnet att denna fabrik skall bort. Vad som är den egentliga och grundläggande orsaken till detta har jag mycket svårt att se. Vi har i denna diskussion hört talas om att det finns ytterligare en tillverkare av strumpor i Sverige, nämligen KF, som varit med i bilden. Vilken roll KF spelat vet jag inte, men att man spelat en roll är ganska säkert. Man har också hört talas om det finska företaget Suomen Trikoo, som konkurrerar på den svenska marknaden och har ett intresse här. Men för oss i Sjuhäradsbygden, och jag skulle vilja säga för Sverige, är det ett intresse att behålla sysselsättning och tillverkning här i Sverige. Också på strumpområdet är det viktigt att vi kan försörja oss. Olle Göransson talade försvarspolitik före mig här. Det ekonomiska försvaret är också viktigt. Där ingår strumptillverkning som en viktig del. Jag har mycket svårt att få allt detta att gå ihop, och jag kan inte komma fram till vad företaget här egentligen vill. Det enda jag kan med bestämdhet säga är att så här får inte ett företag bete sig, framför allt inte ett statligt företag. Jag tror för min del att det enda rätta är att se till att dela upp Eiser i ett antal företag. Låt de anställda ta över de delar där man så önskar. Redan i höstas talade de anställda i Eiser Strump om att de var villiga att driva företaget vidare, därför att de tror på det. De hade möjligheten då. Om den finns i dag vet jag inte, man har ju nu ”avlövat” denna fabrik på affärsledning och försäljningsledning och flyttat dessa till Malmö. Men jag skulle tro att man också i Malmö känner sig ganska osäker i dagens situation. Man vet heller inte riktigt var man har sin ledning. Så mitt råd skulle vara att dela upp Eiser och låta de anställda ta över de fabriker och företag som de har möjlighet att sköta och vill sköta. Låt sedan andra privata företag ta över resten. Då tror jag att vi får en betydligt bättre sysselsättning i Sjuhäradsbygden. Eiser har vidtagit ytterligare en åtgärd som jag tycker är anmärkningsvärd. Man har flyttat sitt huvudkontor till Stockholm. Jag tycker att detta är en handling som visar vilket ointresse man har för den bygd som företaget egentligen har vuxit upp i. Man borde ju finnas där fabrikerna och de anställda finns, för där har man större möjlighet att bedriva en bra verksamhet. I Sjuhäradsbygden har vi, som jag sade, inte bara tekoindustri. Vi har också jord och skog. De tendenser vi ser och de rykten vi hör om den socialdemokratiska jordbrukspolitiken framöver gör oss mycket bekymrade. De ger oss en aning om 1960-talet. Man vill tillgripa ungefär samma medel i dag som man gjorde då, nämligen att pressa jordbrukspriserna för att på det sättet få ner produktionen. Jag skall inte gå in på hela den problematiken, för jordbruksdebatten har vi haft tidigare, men vi i Sjuhäradsbygden har ett klart minne av vad som hände på 1960-talet. 70, 75 eller 80 20 av jordbruksmarken i många socknar och kommuner skulle läggas ner. Vi vill inte ha det på det sättet, vare sig från sysselsättningssynpunkt, från landskapssynpunkt eller från någon annan synpunkt. Vi kommer att kämpa emot ett sådant förslag på alla sätt vi har möjlighet. Och jag tror att vi har inte bara centerpartister eller över huvud taget borgerliga människor med oss, utan i den frågan har vi hela bygden med oss. Jag skulle vilja avsluta med att säga att för Sjuhäradsbygden är det oerhört viktigt att vi har en bra tekopolitik. Det är absolut nödvändigt att vi har en småföretagarpolitik som gör det möjligt för alla de små företag som finns att utvecklas och leva vidare och för nya småföretag att komma till. Vi måste för den skull också ha en bra regionalpolitik. Vi har inte råd att satsa på några socialistiska fonder, utan vi måste ha en politik som är bra för den bygd vi lever i. Och den politiken tror jag är bra för hela det övriga Sverige också.

Herr talman! Under september månad besökte jag drygt 20 företag hemma i Halland. Det var företag i olika branscher, och antalet anställda varierade från fyra fem till drygt 200. Besöken gav mig en fin bild av hur de ansvariga för den här sektorn av vårt näringsliv ser på sin situation hösten 1983. Jag fick t.ex. en pratstund med köpmannen i det lilla samhället. Det fick ske i etapper, mellan kunderna, och kom att handla en hel del om hans egen arbetssituation. Om långa arbetsdagar. Om svårigheter att ta ut semester. I bästa fall blev det någon enstaka dag då och då, en situation som han f. ö. delar med tusentals affärsinnehavare. Jag hade just läst förslaget om att lantbrukarna borde garanteras fem veckors betald semester och gjorde reflexionen: I det här avseendet är det ingen större skillnad mellan lantbrukare och andra småföretagare. Men vem kommer på tanken att garantera handlaren i butiken fem veckors betald semester? Våra samtal kom också att gälla koncentrationen till stora grossistkedjor. Livsmedelshandeln domineras ju i dag av några få stora enheter. Det är en utveckling på gott och ont. Den enskilde köpmannens handlingsfrihet minskar, men han får samtidigt del av den stora koncernens resurser och av de fördelar som en nära samverkan ger. Men mångfald och valfrihet är centrala delar i ett system, där det är konsumenten som skall bestämma vad som tillverkas och säljs. Folkpartiet accepterar därför inte tanken att utvecklingen mot allt större enheter i vårt näringsliv är en naturlag som inte går att hejda. För stora koncentrationer riskerar att försvåra för en fri och effektiv konkurrens, och då är det konsumenten som kommer i kläm. Det gäller naturligtvis inte bara livsmedelsbranschen, men eftersom det här handlar om produkter som är nödvändiga för alla människor är det särskilt viktigt att både produktion och 123 distribution av våra livsmedel sker i fri konkurrens. Därför avvisar vi också bestämt de allt vanligare kraven på etableringskontroll i animalieproduktionen liksom andra försök att begränsa konkurrensen. Mitt besök hos en fiskodlare blev förutom inblicken i en spännande framtidsbransch en påminnelse om att det återstår mycket när det gäller att komma till rätta med krångel och byråkrati. Företaget, som alltså framgångsrikt givit sig in i den nya intressanta vattenbruksnäringen, har på ett anmärkningsvärt sätt blivit en bricka i spelet mellan olika myndigheter. Okänslig centralstyrning och byråkrati gör naturligtvis skada oavsett var de förekommer. När de blir till ett hinder för att starta och utveckla nya företag är det särskilt illa. Antibyråkratiarbetet måste ske på alla fronter. Men just de regler och bestämmelser som påverkar företagens arbete är det viktigt att vi ser över. Det är en klassisk liberal uppgift att motarbeta byråkratins avarter. Det visade folkpartiregeringen med de 172 åtgärderna mot olika former av krångel. Vi kommer att fortsätta det arbetet. Min resa genom småföretagens Halland förde mig också till ett annat välskött familjeföretag, som tillverkar trädgårdsmöbler. Jag kom mitt i utlastningen av nya modeller till en stor mässa i Västtyskland. Företaget satsar målmedvetet på export, och jag fick under vårt samtal värdefulla synpunkter på hur samhällets exportfrämjande insatser enligt deras uppfattning bör se ut. Kontentan av vad man sade var en viss skepsis till vad våra olika exportorgan kan åstadkomma. Satsningarna får, menade man, bäst effekt om de görs direkt i det enskilda företaget. För att nå resultat måste företaget självt vara engagerat till 100 90. Även om företaget präglades av framtidstro och initiativkraft, fanns det naturligtvis områden där man var kritisk mot oss politiker. Liksom många företag i just den här branschen hade man synpunkter på Samhällsföretags marknadsföring. Man tyckte att dess verksamhet direkt försämrar möjligheterna för den privata industrin. Jag är väl medveten om att den här kritiken, som tyvärr är ganska vanlig, inte alltid är motiverad. Men det finns ändå skäl att vara uppmärksam, så att Samhällsföretags verksamhet inte inverkar negativt på andra företag. Det måste t.ex. vara fel att Samhällsföretags försäljningsbolag i sin katalog har möbler som importeras från Österrike. Jag har mycket svårt att förstå hur det kan vara ett led i Samhällsföretags viktiga uppgift att skapa sysselsättning. I stället blir det en alldeles onödig källa till irritation inom det privata näringslivet. På åkeriet, också det ett medelstort familjeföretag som lyckats väl i en just nu besvärlig bransch, kom vi mest att tala om den privata tjänstesektorns möjligheter kontra den verksamhet som bedrivs i statens och kommunernas egen regi. Vi hade inte svårt att bli överens om att betydligt mera arbete än i dag med fördel kan utföras av privata företag. Det skulle innebära bättre hushållning med resurser och skapa mera utrymme för enskilda initiativ. Folkpartiet anser att vissa delar av samhällets serviceoch egenregiverksamhet i större utsträckning än nu borde tvingas att mäta sin effektivitet i öppen konkurrens med det privata näringslivet. Det innebär inget misstroendevotum mot den offentliga sektorn. Det arbete som uträttas där är i stor utsträckning en förutsättning för människors trygghet och valfrihet. Men vi menar att det samlade resultatet skulle gynnas av en något annorlunda fördelning mellan offentlig och privat service. Herr talman! Jag har redovisat några anteckningar från mina besök hos halländska företag. Jag fick naturligtvis ta del av åtskilliga synpunkter ytterligare, alla väl förankrade i företagandets vardag. Ibland förstår näringslivets folk motiven till de beslut som vi fattar och som berör dess verksamhet. Ibland gör man det inte. Ett exempel på det sistnämnda, där företagarna i mitt län är mycket kritiska, gäller utbyggnaden av E 6-an genom Halland. Trots en mycket massiv opinion och, enligt vår uppfattning, mot allt sunt förnuft skall den nu aktuella sträckan byggas som motortrafikled i stället för motorväg. Jag har vid flera tillfällen tidigare redovisat hallänningarnas motiv för att kräva motorvägsstandard. I första hand gäller det trafiksäkerheten på en mycket hårt belastad vägsträcka. När det nu är nödvändigt med stora insatser för att skapa sysselsättning också i Halland och inte minst inom byggoch anläggningssektorn, har jag svårt att tänka mig en mer motiverad satsning än att ge den nu aktuella E 6-utbyggnaden motorvägsstandard. Än finns det tid att tänka om. Det borde man göra. Detta var några synpunkter på näringspolitik i allmänhet och på verksamheten i mindre och medelstora företag i synnerhet, med utgångspunkt i några konkreta exempel. Det har handlat om de enskilda människorna i den här delen av näringslivet. Folkpartiet står på deras sida, därför att utan dem är en liberal ekonomi otänkbar. Jag har redovisat folkpartiets motstånd mot en ytterligare koncentration i svenskt näringsliv. Skall marknadsekonomin fungera väl måste det finnas många självständiga företag i olika storlekar och med olika ägarformer. Jag har talat om skärpt vakthållning mot onödig byråkrati och krångel. Det har också handlat om den privata servicesektorn kontra den offentliga. Många uppgifter måste ligga på stat, landsting och kommun, om vi skall kunna skapa ett rättvisare samhälle, men det är vår övertygelse att en del av serviceutbudet med fördel skulle kunna överlåtas till enskilda initiativ. Det var ett diskussionsämne som följde mig från företag till företag: kollektiva löntagarfonder. På ett konkret och jordnära sätt blev jag påmind om att den massiva kritiken mot socialdemokraternas strävan att ytterligare centralisera och byråkratisera svensk ekonomi är minst lika intensiv i våra mindre företag som i de stora. Folkpartiet säger ett alldeles bestämt nej till kollektiva löntagarfonder. I stället för att koncentrera ägandet vill vi sprida ut det, öka mångfalden och därmed förbättra konkurrensen. Flera av företagarna var samtidigt medvetna om behovet av en verklig maktspridning. Många mindre företag söker i dag former för egna andel-i vinst-system. Man är medveten om att individuella andelar i det egna företaget ökar ansvar och engagemang. Enligt folkpartiets uppfattning bör dessa andel-i-vinst-system byggas ut. Staten måste stimulera detta i stället för att hindra det, vilket är vad regeringen nu verkar vilja göra. Andel-i-vinstsystem kan medverka till en betydande ägarspridning. Detta är en punkt i vårt program för maktspridning, ett program som därutöver bl.a. kräver en avveckling av dubbelbeskattningen på aktier, ett behållande av aktiesparfonderna och ett utökat skydd för småspararna på börsen. Det sistnämnda kravet är viktigt och har aktualiserats vid flera tillfällen den senaste tiden. De åtgärder som de icke-socialistiska regeringarna genomförde för att sprida aktieägandet har lett till att det i dag finns drygt en miljon människor som sparar i aktier. En viktig förutsättning för att småspararna skall fortsätta att intressera sig för aktiemarknaden är att den skyddas från manipulationer. Herr talman! Att sprida makten och ägandet är en viktig del i en liberal ekonomi. Andra, ”icke förhandlingsbara”, punkter är en bevarad och utvecklad frihandel och bibehållen näringsfrihet. Varken kravet på frihandel eller näringsfrihet borde egentligen behöva ställas i ett land som Sverige. Den öppna ekonomin med ett fritt utbyte över gränserna av varor och tjänster är en förutsättning för det svenska välståndet. Ingrepp i näringsfriheten innebär risker för hämmad effektivitetsutveckling och högre prisnivå för konsumenten. Därför ser folkpartiet med stor oro såväl på kraven på protektionism som på försöken att inskränka den fria etableringsrätten.

Herr talman! I denna debatt har riksdagens ledamöter tillfälle att belysa problem och möjligheter i landets olika delar. Eftersom jag kommer från Uppsala län skall jag belysa det länet och speciellt koncentrera mig på den norra delen; dess bakgrund, nuvarande situation och förmodad utveckling. Länet har en stark koncentration till Uppsala när det gäller den offentliga sektorn med sjukvård, utbildning och en rad institutioner. Trots att arbetsmarknaden i Uppsala genomgått förändringar vore det fel att säga att här råder någon kris. Går man däremot till den södra länsdelen — och då speciellt Enköping — är situationen på arbetsmarknaden betydligt allvarligare. Och för den norra delen, ”Norduppland”, kan man tyvärr påstå att krisen är ett faktum. Redan här vill jag skjuta in att den redovisning som sker länsvis till departementen många gånger ger en felaktig bild. Så sent som för en vecka sedan hörde jag arbetsmarknadsministern tala om vilka län som hade de största problemen på byggarbetssidan. Här fanns inte alls Uppsala län medräknat, vilket säkert är riktigt om man ser till hela länet, men skärskådar man de olika regionerna blir bilden en helt annan. Herr talman! Jag anser att man borde ta större hänsyn till regionerna vid rapportering, så att ansvarigt departement fick en djupare kunskap om hur läget är för de orter och regioner som drabbats och som är i behov av arbetsmarknadspolitiska insatser. För att ge en uppfattning om hur struktur — Nr 12 rationaliseringar och industrinedläggelser påverkat de tre Nordupplands TN / : : Torsdagen den kommunerna skall jag redovisa hur befolkningsutvecklingen varit under det 20 oktober 1983 senaste decenniet samt hur prognosen ser ut enligt länsstyrelsens beräkning. I Tierp var invånarantalet 21 320 år 1970. År 1980 hade det gått ned till Allmänpolitisk de 20 608, och enligt länsstyrelsens prognos kommer det år 1990 att ha krympt bati För Östhammar är siffrorna något annorlunda. År 1970 fanns där 18 640 invånare. År 1980 hade antalet ökat till 21 028, vilket givetvis berodde på kraftverksbygget i Forsmark. År 1990 beräknas en nedgång till 20 665. I Älvkarleby, den minsta av dessa kommuner, var invånarantalet 10 280 år 1970. 'Det hade krympt till 9 736 år 1980 och beräknas gå ned till 9 350 år 1990. Man kanii det här sammanhanget tillägga att dessa kommuner har en större andel av befolkningen i de äldre åldersgrupperna än övriga länet och hela riket. Nuläget på arbetsmarknaden är följande: 405 personer är varslade om uppsägning — det gäller både stora och små företag. Verkställda avskedanden enligt varselanmälan har hittills under 1983 gällt 132 personer. I dag går ca 1 200 öppet arbetslösa. I ett sådant läge blir naturligtvis belastningen på arbetsförmedlingens kontor större och större. Paradoxalt nog har kontoren under en följd av år minskat sin bemanning, och trots stora ansträngningar från distriktsarbetsnämnden i Tierp är det knappast möjligt att ens fylla de sjukvakanser som finns och som genom en större arbetsbörda på personalen hotar att öka. Vi är medvetna om att arbetsförmedlingen inte skapar några nya jobb, men vi ställer upp på de arbetslösas krav att de skall få en så god service som möjligt. Vi uppvaktar därför just nu myndigheterna med begäran om att de skall släppa spartanken för ett område som behöver hjälp. Jag skall för någon minut öppna dörren till de olika kommunerna för att se efter hur situationen har kunnat bli som den är just nu. Jag börjar med Tierps kommun. Under en följd av år har många industrier i kommunen kämpat med strukturrationaliseringar och neddragningar. Nedläggningen av Sandviks fabrik i Tierp med 180 anställda har varit detta års chock för kommunen. Vidare ligger varsel hos t.ex. Atlas Copco, Kopal Industrier och Pricks Bagerier. Ser man en dryg tioårsperiod bakåt i tiden kan man konstatera att stålindustrin i Söderfors, som då hade 1 225 anställda, har halverat sin personalstyrka under denna period, och där har för någon vecka sedan ytterligare 130 personer varslats om uppsägning. Kommunen kämpar under devisen ”Tierp tar tag” med ett industriprogram som förhoppningsvis kan ge resultat på sikt. Även på den offentliga sidan bevakar kommunen vad som händer. I förra veckan uppvaktades justitieministern i en fråga som gällde en planerad byggnation av en fångvårdsanstalt i Uppsala, som man ville få flyttad till Tierp. Ärendet 127 hastar, och vi hoppas på en välvillig inställning från departementet till en åtgärd som skulle ge Tierp ca 30 arbetstillfällen. Jag går nu över till Östhammars kommun. Ankaret i denna kommun har under en lång följd av år varit Sandviks anläggningar i Gimo, men tyvärr har nu fabrikens positiva trend brutits och därmed dess möjlighet att ”suga upp” friställda i omgivningen. Stålverket i Österbybruk, med månghundraåriga traditioner, har helt rationaliserats bort som ståltillverkare, och där försvann ca 140 jobb. Kvar finns det nu löntagarägda stålgjuteriet, som dock även det tvingats lägga ett varsel för ca 20 personer. Här kan dock betonas ett vittnesbörd från företagsledningen i samband med ett besök i gjuteriet som jag gjorde i september, att den sextonprocentiga devalveringen som skedde hösten 1982 för företagets del haft en positiv effekt vid försäljningen av tillverkat gjutgods. Restaurangbranschen kämpar självfallet i ett sådant område i motvind och har varslat ca 40 anställda. Det stora bekymret är dock avvecklingen av byggarbetsplatsen Forsmark, som bara den kommer att under 1980-talet minska med ca 1 400 arbetstillfällen. Även denna kommun, Östhammar, arbetar intensivt med industrifrågor och ställer i ordning övergivna industrilokaler för att kunna komma i gång med nya verksamheter. Slutligen går jag över till Älvkarleby kommun. I den nordligaste kommunen, Älvkarleby, är Stora Kopparbergs fabrik i Skutskär den helt dominerande arbetsplatsen. Fabriken har under 1970-talet byggts om och rationaliserats. Och därigenom har man minskat personalen med ca 200 personer. Kommunens obalans på arbetsmarknaden belyses tydligast av att Stora Kopparbergs anläggningar — Skutskärsverken och Skutskärs sågverk — svarar för tre fjärdedelar av de anställda inom tillverkningsindustrin. I skattehänseende ligger man mycket illa till, och i hela landet finns bara en kommun, Sorsele, som har en lägre utveckling av skatteunderlaget på den kommunala beskattningsbara inkomsten enligt 1983 års taxering. Kommunen arbetar för att förstärka och utveckla näringslivet genom insatser för turism, industri och hantverk. Den dåliga utvecklingen av skatteunderlaget utgör dock självfallet en försvårande faktor när det gäller att kunna klara av planerat program. Herr talman! Detta var en mycket snabb och övergripande redovisning av de bekymmer som Norduppland just nu kämpar med. Jag vill inte ta mera av kammarens tid i anspråk för att gå in i detaljer utan nöjer mig med denna schematiska bild. Möjligheter som finns inom detta område är först och främst den yrkestradition som finns inom industrioch hantverksyrken, och där en medveten satsning hela tiden gjorts för regionens ungdom, så att den står starkt rustad med en rejäl yrkesutbildning som grund för att ta över och arbeta inom den industri som vi hela tiden kämpar för att få behålla. En annan möjlighet som finns är den natur som innehåller både kuster mot havet och Dalälven och som bättre än i dag skulle kunna iordningställas för turism. Vi är väl medvetna om att många kommuner och län kämpar en hård kamp mot stigande arbetslöshet, men vi vädjar ändå till regeringen att när arbetsmarknadspolitiska åtgärder sätts in, så måste man även räkna med Norduppland för att den delen av landet skall kunna finnas kvar som en levande bygd.

Herr talman! Som den föregående talaren sade redogör vi talare i den sista delen av den allmänpolitiska debatten ofta för de regionala arbetsmarknadsproblemen. Och vi ger också våra förslag till lösningar på problemen. De värmländska arbetsmarknadsproblemen har varit föremål för många debatter i denna kammare och många torde återstå, för våra problem kvarstår. I slutet av september detta år var antalet arbetslösa och sysselsatta i beredskapsarbeten i vårt län 12 300 personer jämfört med 11 600 vid samma tid förra året. Antalet beredskapsarbetare har ökat från ca 1 250 i september 1982 till ca 3 300 detta år. Länsarbetsnämnden i Värmlands län har i sin senaste rapport utbringat ett glädjerop över att antalet öppet arbetslösa personer sjunkit med 551 sedan hösten 1982 för att nu vara nere i ca 9 000 personer. Detta är en liten, om dock klen, tröst — liksom att Värmland nu inte längre ligger på andra plats i ”arbetslöshetsligan” efter Norrbotten. Vi är nu på tredje plats med 6,2 9o arbetslösa. Något egentligt trendbrott på arbetsmarknaden vågar dock ingen sia om, även om vi hoppas på en konjunkturuppgång. Vår järnoch stålindustri är en ständig källa till oro, och vi befinner oss mitt i en strukturomvandling. Läget inom pappersoch massaindustrin betecknas som relativt optimistiskt. Här vill socialdemokraterna gärna ta åt sig äran genom chockdevalveringen förra hösten, som anses ha förbättrat konkurrensläget. Detta är en sanning med modifikation. Exporten hade förbättrats redan före devalveringen, och vi torde framför allt ha dollarkursen att tacka för ett visst uppsving. Sysselsättningen inom skogsbruket lider fortfarande av efterverkningar av Vänerskogskraschen, och det föreligger en betydande arbetslöshet inom skogsarbetarkåren. Inom verkstadsindustrin håller länsarbetsnämnden inte för osannolikt att en måttlig förbättring av orderingången kan komma att slå igenom i form av en bredare nyrekrytering till detta område. Läget är emellertid mycket labilt, vilket inte minst konkursen vid Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad i de yttersta av dessa dagar visar. Här drabbas ett hundratal människor. Inom byggnadsverksamheten är arbetslösheten fortfarande mycket hög. Att Värmlands län inte har ännu högre arbetslöshetssiffror beror på att verkligheten göms bakom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Och regeringen fortsätter på den gamla intrampade vägen. Låt mig slå fast: Vissa arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder har varit och är nödvändiga i ett så hårt drabbat län som Värmland, men vi löser aldrig länets arbetsmarknadsproblem på sikt genom att ständigt pumpa ut AMS-miljoner och ensidigt satsa på offentlig verksamhet. De värmländska socialdemokraterna berömmer sig nu av att ha nått en god bit på vägen att lösa våra arbetsmarknadsproblem. De anser sig också ha fått fullt gehör för sina rop på hjälp hos regeringen, bl.a. genom tidigareläggning av vissa sjukhusbyggnader. Man har fått gehör för ett par av sina krav, nämligen Årjäng och Storfors. Det planerade sjukhemmet i Årjäng har hög prioriteringsgrad och är en välkommen tidigareläggning. Däremot bedömer vi moderater det som en felsatsning att bygga ett sjukhem i Storfors, där beslutet inte dikteras av ett vårdbehov utan av rent arbetsmarknadspolitiska skäl. Det låter bestickande att det hårt drabbade Storfors nu får arbetstillfällen genom ett sjukhemsbygge, och jag kan gott förstå glädjen i Storfors kommun. Men det är ändå en felsatsning, då Storfors ligger ca 3 mil från Filipstad, där det finns ett överskott på vårdplatser. Om ytterligare sjukhemsplatser skulle ha tidigarelagts i vårt län borde detta ha skett i Kil och Sunne, där vårdbehoven är stora. Nu kommer landstinget att bygga sig fast i driftkostnader för ytterligare ett felplacerat sjukhus, vilket naturligtvis kommer att gå ut över de orter som verkligen har ett stort behov av långvårdsplatser. Statsbidrag för byggande är en sak. Vi får 22 miljoner, och landstinget får betala 72 miljoner för enbart byggnationen. Det blir värmlänningarna som får betala de dryga driftkostnaderna genom skatten. En Döbelnsmedicin skall nu kortsiktigt skapa vissa byggarbeten i Värmland. Detsamma kan sägas om regeringens förslag till lösning av ungdomsarbetslösheten. Margot Wallström talade sig i går varm för de s.k. ungdomslagen. Genom dessa skall arbetslösa ungdomar hållas borta från arbetslöshetsstatistiken. Det är intressant för mig som f. d. motionär i frågan att konstatera att regeringen nu tagit fasta på att det är viktigt för de unga att utföra någon form av arbete under den tid då de ändå uppbär arbetslöshetsersättning eller KAS. När min och min kollega Göthe Knutsons motion behandlades talade socialdemokratiska tidningar om tvångsarbete. Nu är det upphöjt till högsta visdom att ungdomarna — och jag citerar ur propositionen — ”inte bör möta vuxenvärlden med pengar på fickan utan krav på egna arbetsinsatser”. Det är bra att regeringen insett detta. Det är emellertid en väsentlig skillnad mellan vårt tidigare framlagda förslag och regeringens förslag, och därför säger vi nej till detta. Genom att ungdomarna nu ges beredskapslön under fyra timmar per dag — en eftergift till facket — och att kommunerna skall ta det yttersta ansvaret, bl.a. genom ett ökat kostnadsansvar, vill man tydligen få bort ungdomarna från arbetslöshetsstatistiken. Vem kommer då att aktivt arbeta för ”riktiga” jobb åt de unga, när de inte längre betraktas som öppet arbetslösa? Hur skall vi då få fler arbetstillfällen i Värmland? Det har sagts många gånger tidigare av moderata talare att grunden för nya arbetstillfällen är en näringspolitik som stöder — och inte utarmar — det enskilda näringslivet. Den socialdemokratiska regeringen har under det gångna året lagt den ena skatten och pålagan efter den andra på ett näringsliv som redan kämpar med svåra problem, och uppfinningsrikedomen är enorm. Häromdagen hade jag en debatt med finansministern om ett av de senare påhitten, nämligen vattenkraftskatten på äldre vattenkraft. Enbart denna nya skatt innebär en extra belastning på värmländska företag med 40 milj.kr./år. Han menade att jag gjorde en höna av en fjäder! Varje ny skatt och varje ny avgift minskar arbetstillfällena'i vårt län och i vårt land. Med 1 96 ökning av arbetsgivaravgiften, för att ta ett exempel, försvinner 10 000 arbetstillfällen i Sverige. Vi måste ta till vara vårt läns egna resurser. Jag tänker då på utbyggnaden av vattenkraften, t.ex. i Strängsforsen, som skulle ge riktiga jobb åt hundratals människor under många år framåt i våra hårdast drabbade nordliga områden. Jag tänker också på nödvändigheten av att avskaffa förbud och krångel inom byggnadssektorn. Den socialdemokratiska majoriteten i Karlstads kommun har exempelvis lagt fram ett nybyggnadsförbud för sju kvarter inom centrala Karlstad. Därigenom förhindrar man enskild byggverksamhet — i stället bygger man sjukhem med skattepengar. Exemplen på en politik som motverkar fler arbetstillfällen kunde mångfaldigas. : I stället för att ensidigt ”pumpa in” pengar till beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör regeringen stödja det befintliga näringslivet och öka möjligheterna till nyföretagande. Jag vill därvid peka på de positiva satsningar som den borgerliga regeringen gjorde, bl.a. genom att lägga grunden till investmentbolaget Wermia. Herr talman! Värmlands län har många problem som jag nu delvis har redovisat, men framtiden ter sig förvisso inte hopplös. Vårt län har stora naturtillgångar, som utgör ett kapital inför framtiden. Värmlänningarna har kanske inte hittills haft den företagaranda som uppvisats i en del andra län, beroende på näringslivsstrukturen med de stora bruken. Det har emellertid visat sig att idérikedomen och viljan finns hos värmlänningarna, och nyföretagandet ökar. En förutsättning för fler arbetstillfällen är emellertid — som jag förut sagt — att den allmänna näringspolitiken utformas så, att den stimulerar nyföretagande och utveckling av företag. Det regionala dataprojekt som pågår i dataeffektutredningens regi och där flera av länets myndigheter är engagerade är mycket framåtsyftande och bör skapa utvecklingsmöjligheter för länets näringsliv, inte minst i glesbygden. När det gäller ungdomens arbetsmöjligheter skulle det moderata förslaget om lärlingsutbildning i företagen ge ökade chanser till arbete. En utbildningspolitik som prioriterar de ungas möjlighet till utbildning inom högskolan är en annan viktig åtgärd för länets unga. Vårt förslag om lägre ingångslöner för de unga skulle ge dem chansen att få in en fot på arbetsmarknaden, liksom full möjlighet till provanställning för företagen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi aldrig löser Värmlands problem genom konstgjord andning, genom AMS-arbeten eller genom ökad offentlig verksamhet. Vi måste ta till vara den resurs som varje enskild värmlänning utgör. Vi måste ha optimism och framtidstro. Vi måste föra en politik som stimulerar människor till att äga och driva företag. Därigenom skapas nya arbetstillfällen. Den viktigaste åtgärden för såväl Värmland som för hela vårt land är i nuläget att vi definitivt säger nej till löntagarfonder. Vi moderater tar strid för ett fritt näringsliv i Värmland!

Herr talman! I norra Älvsborg är fortfarande sviterna efter de sex borgerliga regeringsåren svåra. Under de borgerliga åren tredubblades arbetslösheten i valkretsen, så att över 6 000 människor var utan arbete strax före valet. Denna kraftiga ökning av arbetslösheten upphörde efter regeringsskiftet, men fortfarande ligger arbetslösheten på samma nivå som förra hösten. För en stund sedan ironiserade Lennart Brunander här i debatten över att arbetslösheten i hela Älvsborgs län i stort sett är lika hög som för ett år sedan. Men han glömde att tala om att under de sex borgerliga åren steg arbetslösheten i länet med i genomsnitt betydligt över 1 000 personer per år. Nu krävs det ytterligare krafttag för att i nästa steg få arbetslösheten att minska. Byggarbetslösheten har bedömts bli mycket hög under den kommande vintern, bland den högsta i landet. Därför hälsas regeringsförslagen om tidigareläggande av byggen som kommer vårt län till godo med tillfredsställelse. För att skapa varaktiga jobb krävs satsningar på vår industri, som måste bedömas ha goda utvecklingsmöjligheter. Vi socialdemokrater från norra Älvsborg har därför tidigare föreslagit åtgärder för att stödja vår industri. Vi har krävt ökade satsningar på forskning och utbildning och satsning på underleverantörernas utvecklingsmöjligheter. Vi har krävt åtgärder för att garantera vår omfattande skogsindustri råvara och utvecklingsmöjligheter. Vi har krävt att staten skall underlätta utökade kontakter med näringslivet i Norge. Samtidigt som industrin måste utvecklas som bas för sysselsättningen bör norra Älvsborg få flera statliga jobb. I dag har vi alltför få jobb inom denna sektor. I arbetet med att stärka industrin och trygga jobben är jag övertygad om att löntagarfonderna kommer att spela en viktig roll. Det förslag som nu framlagts av regeringen bygger på att fonderna skall ha en regional förankring. Jag vill med anledning av detta redan nu framföra några synpunkter. När de kommande fondstyrelserna skall besluta om lokalisering bör de ta hänsyn dels till bl.a. aktuella orters industristruktur, dels till tidigare utlokaliseringar av statliga verksamheter. Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla har tidigare gemensamt klassats som primärt centrum, men det blev helt utan statliga utlokaliseringar. Det blev inga statliga verk, det blev ingen högskola, som i andra primära centra. Kommunerna i området har en mycket omfattande industri inom en rad olika branscher. Starka skäl talar således för att en löntagarfond lokaliseras till Fyrstads/Trestadsområdet. Bland dessa kommuner har Trollhättan den mest markerade industriprofilen. Jag tror att lokalisering av en löntagarfond till Trollhättan skulle innebära en stimulans i ett område som drabbats hårt av industrikriser. Herr talman! Jag vill vidare från valkretsen ge några exempel på mycket hög arbetslöshet, på industrikriser och tyvärr också på bristfälligt ansvar för att klara jobben. Kommunerna i Dalsland har en jämförelsevis hög arbetslöshet. De senaste åren har många företag drabbats av svårigheter som lett till att antalet jobb minskat. Värst drabbat är Åmål, en kommun på bara drygt 13 000 invånare, som nu liksom förra hösten har över 500 arbetslösa. Trots en rad arbetsmarknadsåtgärder var arbetslösheten i början av oktober fortfarande över 10 96. Vad jag minns ville den borgerliga regeringen tidigare, trots Åmåls då höga arbetslöshet, placera kommunen utanför stödområdet. Men efter kraftiga protester från bl.a. oss socialdemokrater beslöt riksdagen att placera Åmål i stödområde C. Trots detta positiva beslut är arbetslösheten dock så hög att det krävs flera extraordinära åtgärder för att få fram fler jobb till Åmål. Kommunerna i Göta älvdal var länge mycket expansiva, med en kraftig ökning av industrisysselsättningen. Nu är situationen helt annorlunda. Under de senaste sex sju åren har antalet industrijobb minskat, liksom antalet invånare. I det tidigare så överhettade området steg arbetslösheten, trots mycket aktiva insatser från kommunerna, så kraftigt att över 2 500 var utan jobb vid regeringsskiftet. En del av problemen hör samman med uteblivna statliga beställningar under den borgerliga tiden. Snabba beslut om utbyggnad av vattenkraften och ökad renovering av järnvägsmaterial tryggar jobben på företag i Trollhättan. Snabbare modernisering av landets telefonväxlar kan trygga jobben vid Teli i Vänersborg. Kommunerna i Mittenälvsborg har en stor del av sin industri inom byggmaterielsektorn. Dessa kommuner är därför mera beroende av satsningar på byggandet än de flesta. De satsningar som planeras för att öka verksamheten inom reparation, omoch tillbyggnader betyder därför mycket för området — likaså det föreslagna programmet för att tidigarelägga statliga bygginvesteringar. I området är det framför allt Vårgårda och Alingsås som har en anmärkningsvärt hög arbetslöshet, så hög att den måste uppmärksammas särskilt. Det har ofta betonats att det, för att man skall få ned denna höga arbetslöshet, är viktigt att alla — stat, kommun och företag — tar sin del av ansvaret. Det tror jag också att nästan alla gör, men det finns dåliga exempel som undantag. I Alingsås kommun, där arbetslösheten är högre än i de flesta andra kommuner, och där kommunalskatten inte är speciellt hög, planerar den borgerliga majoriteten, enligt uppgift, att sänka skatten med 25 öre 1984. Enligt samma uppgifter har man planer på att ta bort nästan 1,5 milj.kr. av kommunens satsning på arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa. Om planerna genomförs ger kommunen en normalinkomsttagare 50 öre om dagen i sänkt skatt till priset av att sända ut andra i arbetslöshet alldeles i onödan. Den socialdemokratiska oppositionen har tagit avstånd från förslaget och kräver att kommunen skall ta sitt ansvar för de arbetslösa. Herr talman! Jag anser det nämnda förslaget så anmärkningsvärt, att jag tyckte det fanns anledning att ta upp det i denna allmänpolitiska debatt. För de arbetslösas skull hoppas jag att förslaget aldrig genomförs. Sammanfattningsvis: Fortfarande är arbetslösheten hög inom valkretsen. Jag tror att de åtgärder som regeringen vidtagit skall ge ett positivt resultat, men på en rad områden tror jag att det kommer att krävas ytterligare insatser.

Herr talman! Ingvar Johnsson sade att jag i mitt tidigare inlägg var ironisk beträffande de insatser som socialdemokraterna har gjort för att skapa arbetstillfällen i Älvsborgs län. Och jag var nog det — mot bakgrund av det spott och spe vi fick utstå före valet och alla de försäkringar vi då fick om att bara socialdemokraterna fick människornas förtroende skulle de också se till att det blev arbetstillfällen. Det sade socialdemokraterna i många olika sammanhang, men nu är man mycket nöjd och nu talar man om att situationen har förbättrats. Men så är det inte alls. Såsom jag redogjorde för tidigare har vi i dag fler människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden än vi hade för ett år sedan, och Ingvar Johnssons och övriga socialdemokraters resonemang är ungefär att jämföra med en läkare som om sin patient, som i går hade 39 graders feber och i dag har 39,5 grader, säger att han är betydligt bättre.
Herr talman! Ett av våra huvudbudskap under valdebatterna var att just påpeka hur oerhört kraftigt arbetslösheten hade ökat årligen under den borgerliga tiden. Om vi ser på siffrorna för Älvsborgs län i sin helhet, finner vi att nästan 11 400 personer var arbetslösa i länet vid det tillfället. Vi sade då: Så här kan det ändå inte få fortsätta. Det krävs att dessa mycket negativa kurvor bryts. Men vi var också noga med att påpeka att detta inte var ett löfte som gällde de närmaste månaderna eller det närmaste året, utan syftet var att bryta kurvorna, så att arbetslösheten slutade stiga, för att vi därefter skulle kunna få arbetslösheten att vända nedåt igen.
Herr talman! Vi minns socialdemokraternas tal om att i ett socialdemokratiskt Sverige finns inte så och så många arbetslösa. Jag kan inte kontrollera den siffra som Ingvar Johnsson här nämnde, 11 000 arbetslösa vid regeringsskiftet. Men den siffran skall jämföras med de drygt 14 000 arbetslösa vi har i dag.
Herr talman! Siffran 11 400 avser antalet kvarstående arbetslösa i slutet av augusti 1982. Den skall jämföras med en siffra som i dag är nästan exakt lika hög och som Lennart Brunander nämnde i sitt inlägg före middagspausen. Jag betonar att det är ett stort framsteg att den oerhört negativa utveckling som vi upplevde i länet — år efter år kunde vi se att arbetslösheten bara steg och steg, och det senaste året med borgerlig regering var den drygt tre gånger så hög som 1976 — nu har brutits.

Herr talman! Genom vår nuvarande regerings insatser har basindustrierna i Norrbotten — i malmfälten och i kustregionen — nu en positiv utveckling. Såväl från SSAB som från LKAB kommer mer optimistiska rapporter än på länge. Trenden har vänt. Det är en glädjande utveckling, som lyckats tack vare kraftfulla insatser. Nu återstår östra länsdelen med de fem kommunerna Kalix, Överkalix, Haparanda, Pajala och Övertorneå. I dessa kommuner redovisas en arbetslöshet som — märk väl — är dubbelt så stor som för länet i genomsnitt och fyra gånger så stor som för riket i genomsnitt. Kommunerna i östra Norrbotten turas om att ha svenskt rekord i arbetslöshet, för att nu inte tala om sysselsättningsfrekvensen för kvinnor, som stadigt är den lägsta i Sverige. Man hör kommunfolket i östra Norrbotten säga: Sådana rekord och vi är förlorade! I samverkan regionalt och centralt kan även här resultat uppnås. Det är ett långsiktigt arbete, som bör komma i gång — ju tidigare desto bättre. I östra Norrbotten har vi så att säga skymtat ljuspunkter vid horisonten. Den ena är utbyggnaden av vattenkraften i våra älvar — speciellt Kalix älv. Många ser det som ett uppehållande försvar i gränsbygden, som en lösning som direkt skulle ge tusentalet årsarbeten. Under de senaste veckorna har vi förstått att dessa förhoppningar inte kommer att infrias. Vattenkraftsberedningen har förskjutit planerna på vidare utbyggnad av älvar. Naturrikedomarna finns emellertid där för framtida utvinning och utveckling. Den andra ljuspunkten vid vår horisont var planerna på exploatering av gasfyndigheter i Nordnorge. En gigantisk gasledning skulle byggas genom Norrbotten, och det väckte förhoppning om arbete och utveckling. Men som alla vet har under senare tid även dessa planer skjutits på framtiden. Vad man i östra Norrbotten väntar sig är att få någonting i stället. Kan man i Sverige inte samsas om utbyggnad av naturrikedomen vattenkraften i norr, krävs av folkhushållet andra meningsfulla arbeten. Det som behövs är att man regionalt och nationellt ställer upp för de svaga kommuner där arbetslösheten är fyra gånger högre än i Sverige i övrigt. I Östra Norrbotten bråkar vi inte på det sättet att vi anklagar enskilda politiker. Under de senaste dagarna och veckorna har många framåtsyftande åtgärder vidtagits för att bekämpa den förlamande arbetslösheten. Åtgärderna bör bli av den omfattningen att rättvisa också skipas mellan kommuner — att arbetslösheten i t.ex. de nämnda fem kommunerna i östra Norrbotten nedbringas till länsoch riksnivån. I östra Norrbotten finns etniska minoriteter i gränsbygder. I vår oroliga värld bör man se upp med tal om förtryck av folkgrupper, särskilt i gränsbygder. Det talas om ökad spänning i det känsliga landområde i norr som kallas Nordkalotten. Under de gångna åren har vi upplevt människors starka oro för sin välfärd och framtid.

Herr talman! Orsaken till att jag tar till orda i den allmänpolitiska debattens elfte timme är den förändrade syn på svensk jordbrukspolitik som regeringen på olika sätt givit uttryck för sedan den tillträdde för drygt ett år sedan. Detta synsätt har klart definierats i de direktiv som livsmedelskommittén har att arbeta efter, och vars resultat vi i förra veckan fick se en första produkt av. Att detta nya synsätt skulle få alldeles speciella konsekvenser för ett län som Gotlands var länsstyrelsen, Gotlands kommun och lantbrukets organisationer snabbt på det klara med. Det gotländska näringslivets sammansättning uppvisar två markanta skillnader mot riket som helhet: Gotland är det län i landet som har den största andelen sysselsatta i jordbruket — 17,5 90. Motsvarande siffra för riket är 5,5 9o. Andelen sysselsatta inom industrin är den lägsta i landet — 15,6 90, vilket kan jämföras med andelen i riket som är 26,3 90. Av de ca 4 000 som arbetar inom industrin är ca 1000 sysselsatta i livsmedelsindustrin och direkt beroende av utvecklingen inom jordbruket. Hela 22 96 av det totala antalet sysselsatta inom länet är direkt sysselsatta inom jordoch skogsbruk samt inom livsmedelsindustri och skogsindustri. Inte i något annat län har jordbruket en så stor betydelse för människornas utkomst som på Gotland. Detta är siffror som i stort sett varit kända och redovisats av länsstyrelsen i samband med den länsrapport som varje år inges till industridepartementet. Kravet på att nå balans mellan produktion och konsumtion inom den svenska jordbruksproduktionen hävdas nu starkt från regeringshåll. Detta skulle uppnås genom produktionsbegränsande åtgärder, och det skulle för Gotland leda till förödande konsekvenser om dessa åtgärder skulle tillämpas generellt. Med anledning av detta har alltså länsmyndigheterna, kommunen och lantbruksorganisationerna nu tillsammans tagit fram ett utredningsmaterial för att belysa vad det skulle innebära för sysselsättningen på Gotland om länet drabbades av generella produktionsbegränsningar utan regionala hänsynstaganden. Avsikten är att denna utredning skall presenteras för livsmedelskommittén. De bedömningar som lantbrukets utredningsinstitut, LUI, har gjort på uppdrag av utredningen, visar att man kommer upp till hela 39 20 av det totala antalet sysselsatta i länet, när man räknar in de indirekta sysselsättningseffekter som följer av lantbruksnäringens behov av varor och tjänster. Dessutom tillkommer ett antal arbetstillfällen inom den offentliga sektorn som en följd av lantbruksnäringen och dess förädlingsindustrier. Då kan man konstatera att närmare hälften av Gotlands yrkesverksamma befolkning är beroende av att vi även i fortsättningen har ett gotländskt jordbruk av minst nuvarande omfattning. Under 1950 och 1960-talen förlorade den gotländska landsbygden tusentals invånare. I takt därmed försämrades den sociala service som är en förutsättning för en levande landsbygd. En starkt bidragande orsak härtill var den press mot jordbruket som förekom från statsmakternas sida. Under 1970-talet, och främst den senare hälften av detta årtionde, har jordbruksnäringen genomgått en positiv utveckling — detta tack vare de icke-socialistiska regeringarnas politik. Vi har rationella brukningsenheter, vi har genom teknisk utveckling en hög effektivitet och vi har, inte minst, en mycket kunnig och ansvarsmedveten yrkeskår. Detta tillsammans med en minskad konsumtion har lett till att ett visst överskott av livsmedel har uppstått. Denna positiva utveckling har haft stor betydelse för Gotland. Men nu hopar sig orosmolnen för vår del. En ny utflyttningsvåg kanske hotar, den kommer att få än värre konsekvenser än den som präglade 1950 och 1960-talen, därför att centralorten Visby i dag inte har samma möjligheter att ge sysselsättning åt dem som förlorar sina jobb inom jordbruket och dess servicenäringar. Alternativa utkomstmöjligheter inom industrin är så gott som obefintliga, med den låga andel industrisysselsatta som vi har, drygt 15 2. Den offentliga förvaltningen har expanderat kraftigt men har stannat upp och kan inte suga upp de friställningar som måste bli följden av en neddragen jordbruksproduktion. Alternativen är ökad arbetslöshet och/eller flyttning från Gotland. Sammanfattningsvis, herr talman, gör lantbruksnäringens stora dominans på Gotland och avsaknaden av andra sysselsättningsalternativ i tillräcklig omfattning det ytterst angeläget att lantbruksproduktionen kan hållas på en hög nivå. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna inom livsmedelshanteringen talar i stor utsträckning för att vidareförädlingsanläggningarna kräver allt större volymer för att kunna vara konkurrenskraftiga. Livsmedelsindustrins framtidsutsikter är därför helt beroende av hur primärproduktionen inom jordbruket kan utvecklas. Att bibehålla nuvarande livsmedelsindustri och även öka förädlingsgraden måste ses som helt nödvändigt för sysselsättningen på Gotland. En förändrad jordbrukspolitik med en neddragning i landet av produktionen till nuvarande konsumtionsnivå kommer, om inga regionala hänsyn tas, att innebära ett betydligt större underskott av arbetstillfällen på Gotland än de ca 2 000 som länsarbetsnämn dens prognos anger för år 1990. Detta sker inte bara genom den direkta avgång från jordbruket som kommer att äga rum, utan också från andr. näringar på grund av den stora betydelse jordbruket har för den totala sysselsättningen. Det är därför av yttersta vikt att regeringen besinnar sitt ansvar att se till vilka totala effekter som kan bli följden för det gotländska näringslivet om man använder generella produktionsbegränsande åtgärder för att klara överskottet av vissa livsmedel. Gotlänningarna förväntar sig att regeringen tar de regionalpolitiska hänsyn som situationen kräver.

Herr talman! En som lyssnat till det ordkrig, som rasade i kammarn gårdagsdygnet, har känt sig undrande och vilsekommen. För tio år sen vädjade vår konung till oss om samförstånd och samarbete. Kanhända kan man inte vänta sådant i en demokrati byggd på partier? Men det har likväl skett när ofärd hotat. Vad som förenade var starkare än det som skilde, och alla samlades kring det som var gemensamt; att försvara vårt land, vårt folk och medborgarnas frihet. Dock var det länge sedan och är glömt Oss bringar medierna varje dag och varje timma nya sensationer. Man måste vara både blind och döv, om man ej inser att vi alla driver på nytt emot ett tillstånd då till slut orden förbrukats och blott vapnen talar. Vi ser en värld i krig. Förbi på TV flyr människor i skräck. Vi ser dem dödas. ”Sånt händer utomlands. Men inte här.” Det som man ej vill tro, det tror man inte. Än är Europa skonat. Men hur länge? Är vi beredda? Vår beredskap — är den tillräckligt god? Hinner vi bättra på den? Har vi resurser till det — eller har vi förbrukat dem på annat under tiden? Den flotta som vann segern vid Svensksund kan inte freda våra örlogshamnar. En neutralitet som ej kan hävdas är en bedräglig fras att ty sig till. Trovärdigheten hos vårt ord i världen bygger i första hand på vårt försvar. Att tvenne lagar styra mänskolivet blev en gång sagt av en som kände båda. Den ena: makten att begära. — Mot den dess raka motsats: tvånget att försaka. Vi har begärt och tagit för oss mycket. Den andra kraften — tvånget — är ifatt oss. Vårt perspektiv var kort, för kort. Nu har de långa, Kondratievska, vågorna fått tag i oss. Så tvingas lättsinnet till slut till ofrånkomlig självrannsakan. Om man försöker att analysera vad som har sagts under två dars debatter har striden djupast gällt två skilda frågor — den första: när man började förstå vad som egentligen höll på att hända, och hur lång tid det tog att bygga upp en strategi för Sveriges överlevnad intakt. För vissa blev det svårt. — Därnäst, och för det andra, tvangs man göra klart för väljarna att hårda tider väntar. Ett sådant budskap gillas ej av många. Somliga valde därför för sin del att bjuda tröstens ord till väljarkåren och särskilt då till dem som ej förstår att regler under spelets gång kan ändras. Nu har förslagenhetens friska hy i eftertankens blekhet raskt gått över och karska löften givna till ett val när verkligheten möter blir till intet. När det står klart kan mänskor bli besvikna, och man kan lätt förstå att ord som svek kan nämnas. Så har också skett, såväl i riksdagen som ute ibland folket. Man kan ha skilda meningar, politiskt, men ha respekt för motståndarens ståndpunkt. Dock, förutsättningen för ärlig kamp är att ha tillit till den andres heder. När tvekan öppet yppas om den saken har någonting gått snett i politiken. Vi måste hjälpas åt att reda upp det. I denna kammare, så ljus och vacker, — fast alltför få tycks finna vägen hit — borde också debatten kunna lyftas upp över politikens gnat och gnissel och bli till ett förtroendefullt rådslag emellan män och kvinnor med god vilja. I detta nya hem för Sveriges riksdag känns sambandet med det förflutna starkt och detta gör det dubbelt angeläget att vi beflitar oss om perspektiven och ser vår uppgift på en längre sikt än den som erbjöd sig vid Sergels torg. Men lika viktigt är det att vi själva genom vår närvaro i denna sal ger uttryck åt, och i praktiken visar, att riksdagen är Sveriges första statsmakt. I denna sal — och inte utanför den! — skall de beslut bli fattade, som gäller. Det ställer krav på oss. Det räcker ej att tro och tycka. Veta och kunna är vad Sveriges folk har rätt att kräva av oss. Ej heller det är nog. Bäst tjänst gör den ”som huvud har med hjärta i förbund”.

Enligt uppgifter i pressen har ställföreträdande statsminister Ingvar Carlsson inbjudit Cubas vice president och vice regeringschef Carlos Rafael Rodriquez på officiellt besök i Sverige. Rodriquez har tackat ja och lär komma den 27 oktober för att bl.a. överlägga med företrädare för den svenska regeringen. Kommer regeringen i sina samtal med vice president Rodriquez att påtala de politiska fångarnas svåra situation i Cuba och kräva deras frisläppande? Kommer regeringen att även ta upp till diskussion vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras?
Fru talman! Börje Stensson har frågat mig om regeringen i sina samtal med Cubas vicepresident Rodriguez kommer att påtala de politiska fångarnas svåra situation i Cuba och kräva deras frisläppande samt om regeringen även kommer att ta upp till diskussion vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras. Gunnel Liljegren har frågat utrikesministern om regeringen avser att genom överläggningar med vicepresident Rodriguez förbereda ett besök av Fidel Castro i Sverige samt om regeringen vid överläggningarna kommer att vädja om frisläppande av Cubas politiska fångar och andra kubaner som fängslats i strid med FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Gunnel Liljegrens fråga har överlämnats till mig. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ingen skall behöva riskera förföljelse eller frihetsberövande för sina politiska åsikters skull. Förekomsten av politiska fångar utgör därför en kränkning av dessa rättigheter. Det är den svenska regeringens övertygelse att mänskliga rättigheter måste försvaras överallt och kränkningar brännmärkas var de än förekommer. Denna vår uppfattning har vi också i olika sammanhang framfört till Cubas regering. När frågorna om politiska fångar och deras allmänna situation liksom andra kränkningar av mänskliga rättigheter aktualiseras gör regeringen en bedömning i varje konkret fall av i vilka former och genom vilka kanaler de svenska synpunkterna bör framföras för att nå bästa effekt vad gäller 141 av vissa frågor vid officiellt besök från Cuba respekten för de mänskliga frioch rättigheterna. En inbjudan till Fidel Castro att besöka Sverige framfördes av statsministern under dennes besök i Cuba år 1975. Denna inbjudan bekräftades av kabinettssekreteraren då han sammanträdde med den kubanske statschefen i februari i år. Någon tidpunkt för besöket har inte diskuterats.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, även om den fråga jag har ställt upptar besöket av vicepresidenten Carlos Rafael Rodriguez, vilket statsrådet Ingvar Carlsson inte har velat svara på. Bakgrunden till min fråga är att jag som medlem i Kommittén för mänskliga rättigheter på Cuba, Valladareskommittén, får uppgifter om vad som kan hända mina medmänniskor på Cuba i de fall då de uttalar sig kritiskt om regimen där. Vi räknar med att det finns 12 000, ja kanske ända upp till 15 000, politiska fångar på Cuba. Många är dömda efter lagar som andas åsiktsförtryck. Regimen kan finna dig vara en presumtiv risk för landets säkerhet. Du kan dömas efter lagen om ideologisk avvikelse. Du kan bli dömd på grund av sympatier med eller medlemskap i religiös organisation. Vapenvägran kan vara skäl till fängelse. Du kan dömas för försök att resa ut från landet. Ja, listan över kränkningar av de mänskliga rättigheterna på Cuba är lång. Det är angeläget, tycker vi, att — om det är riktigt som det antyds att Ingvar Carlsson skulle ha inbjudit vicepresidenten tillika vice regeringschefen på Cuba — denne blir ställd inför de frågor vi har. Statsrådet Ingvar Carlsson vill inte bekräfta att vicepresidenten har inbjudits. Jag frågar mig varför. Vissa andra spektakulära inbjudningar som regeringen ställt sig bakom — jag tänker på inbjudan till PLO-ledaren Arafat, eller rättare sagt förre PLO-ledaren — har väl haft till syfte att stärka vederbörandes ställning som fraktionsledare. Anser statsrådet att den svenska regeringen behöver stödja Fidel Castros regim i dess maktutövning på Cuba? Med ledning av de redovisningar som jag på skilda sätt delgetts kan jag inte alls förstå att den maktutövning som Fidel Castros regim står för är värd den svenska regeringens stöd. En av statsrådet Carlssons kolleger i regeringen — Gertrud Sigurdsen — besökte på inbjudan av hälsovårdsministern Cuba i september månad i år. I ett öppet brev till statsrådet Sigurdsen vädjade då vår kommittéordförande Eva Winther om att statsrådet vid besöket på Cuba skulle ta upp frågan om de politiska fångarna. Några av dessa namngavs. Vi har såvitt jag vet inte fått någon reaktion från statsrådet Gertrud Sigurdsen på denna vår vädjan. Möjligen kan det vara svårare att som gäst ta upp starkt kritiska synpunkter på värdlandets regim. Nu vädjar jag till statsrådet Ingvar Carlsson att aktualisera följande ifall vi får besök av en representant för Cubas regim. På Cuba sitter just nu bl.a. fem personer, Ezequiel Diaz, José Luis Diaz, Carlos Garcia, Angel Martinez och Benito Garcia, i fängelse för att de försökt bilda en fri fackföreningsgrupp, en kubansk motsvarighet till Solidaritet. De dömdes först till fängelsestraff, sedan i en ny rättegång till Nr 13 döden. När domaren och de fyra försvarsadvokaterna protesterade mot Ren 4 a Fredagen den dödsdomarna sattes också de i fängelse. De sitter, såvitt jag vet, fortfarande i 21 oktober 1983 fängelse utan rättegång. Jag vädjar nu till Vic statsministern att vid samtal med representanter för Omaktualiserande den kubanska Iegeringen uttrycka den svenska regeringens oro för dessa av vissa frågor vid fängslade människor och vädja om deras frisläppande. officiellt besök från

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet Carlsson för svaren på mina frågor. De är litet för allmänt hållna för att jag skall vara riktigt nöjd. Jag skulle vilja föra ned diskussionen till ett mera konkret plan. Det har rätt länge varit tyst om Castros planerade Sverigebesök, och man kunde kanske tänka sig att regeringen kommit på bättre tankar. Så är det nu alltså inte, även om tidpunkten för besöket inte är fastställd. DPA:s uppgift att först Rodriguez och därefter troligen Castro blir officiellt mottagna av den svenska regeringen stämmer alltså, och det är säkert av stort propagandavärde för Castros regim. Vicepresidentens besök väcker troligen inte så stort uppseende i Sverige. Ändå har han den tvivelaktiga meriten att som minister ha tjänat såväl Batista som Castro. Hur ser då den regim ut som den socialdemokratiska svenska regeringen umgås med på så vänskaplig fot? Börje Stensson har nyss relaterat några exempel som borde ha inneburit en tankeställare för svenska socialdemokrater. Allt tyder på att fackliga rättigheter undertrycks på ett mer brutalt sätt på Cuba än i Polen. Det förekommer dödsstraff för politiska brott, och så sent som i oktober 1982 avrättades enligt en Amnestyrapport 29 människor i Combina del Estefängelset anklagade för planerade politiska brott. Det var för resten endast genom ingripande från Amnesty International som de fem fackföreningsmännen fick sina dödsdomar förvandlade till fängelsestraff. Berättigad avsky har också behandlingen av Cubas homosexuella väckt, och efter vad jag har erfarit kommer Riksförbundet för sexuellt likaberättigande att höra av sig i samband med Rodriguez besök. Jag hoppas att de har statsrådet Carlssons odelade stöd. Kulturpersonligheter som kritiserar regimen betraktas som statens fiender. Författaren Valladares fick tillbringa 20 år av sitt liv i kubanskt fängelse, innan han med hjälp från Amnesty och en allt bredare internationell opinion frigavs. Nu sitter t.ex. den internationellt kände filmaren Nicolas Guillen fängslad, dömd till 10 års fängelse på, som jag ser det, oklara grunder. En av de mer kända kubanska författarna har under 17 års fängelsevistelse smugglat ut sin produktion bit för bit. Han var en av dem som Pennklubben vädjade för på ”Fängslade författares dag” förra året. Men ideella initiativ behöver politikernas stöd, och statsrådet Carlsson har nästa vecka en unik chans att göra en insats för den kubanska kulturen. Beträffande fackföreningsmännen vill jag också tillägga att det ligger en 143 stor inkonsekvens i att uttala stöd för Solidaritet i Polen men inte för motsvarande rörelser på Cuba. Andra socialdemokratiska partier har uttryckt sin oro för den repressiva utvecklingen. Delar inte statsrådet Carlsson denna oro?

Fru talman! För klarhetens skull vill jag först bekräfta att vicepresident Rodriguez besök kommer att äga rum i slutet av nästa vecka. Däremot finns inte någon tidpunkt fastlagd för ett eventuellt besök av Fidel Castro. Jag skulle för det andra vilja säga att under överläggningar med vicepresident Rodriguez kommer en rad internationella frågor att beröras. Även det inrikespolitiska läget i Sverige och Cuba kan komma att beröras. Men jag kan givetvis inte här och nu exakt ange vilka frågor som jag kommer att ta upp vid mina samtal med en utländsk gäst. Som jag sade i mitt svar gör regeringen en bedömning i varje konkret fall i vilka former och genom vilka kanaler de svenska synpunkterna beträffande respekten för mänskliga rättigheter bör framföras för att ge bästa effekt. Vår strävan är naturligtvis att agera på ett sådant sätt att de som vi menar är utsatta för ett förtryck får ett så effektivt och bra stöd av den svenska regeringen som möjligt. Jag tror att vi genom sådana insatser i det förflutna har visat att vi kan utnyttja den prestige som Sverige internationellt åtnjuter för att driva sådana här frågor. För det tredje vill jag säga att vi har ett mycket intensivt internationellt besöksutbyte, och att det är en fördel att vi kommer till tals med företrädare för olika ståndpunkter och olika ideologier. Själv har jag bott i Förenta staterna ungefär ett år. Jag har många vänner där, och jag följer amerikanska tidningar och tidskrifter. Däremot har jag betydligt sämre kunskaper om Cuba, och detta är för mig ett bra tillfälle att öka och förbättra de kunskaperna.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för det senaste inlägget här och den bekräftelse vi därmed har fått på att inbjudan har utgått till vicepresident Rodriguez och att han kommer att besöka Sverige någon gång nästa vecka. Det hade varit tacknämligt om det beskedet hade kunnat komma redan i det första inlägget från statsrådets sida. Ett uppslag till samtalsämne kan vara att för den gästande vicepresidenten berätta om just den proposition som regeringen i går lämnade till riksdagen och som tar upp den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. I den nya skrivningen förbinder sig konventionsstaterna att avskaffa dödsstraffet. Det vi här fick höra av Gunnel Liljegren bekräftar att regimen på Cuba tillämpar dödsstraff. Ta gärna upp den frågan! Jag vill ytterligare fråga statsrådet Ingvar Carlsson om det ändå inte är möjligt att vid dessa samtal ta upp just den speciella frågan om dessa fem människor som sitter fängslade på grund av att de försökt bilda en fri fackförening. Det bör vara angeläget för statsrådet att söka få den frågan Nr 13
officiellt besök från Fru talman! Det gläder mig att höra att statsrådet Carlsson kommer att ta — Cupa upp frågan om mänskliga rättigheter med vice president Rodriguez. Tiden räcker i dag inte till för en exemplifiering, men jag står gärna till tjänst med ytterligare skriftligt underlag för konkreta diskussioner. Den författare som borde nämnas och som är Pennklubbens skyddsling heter Jorge Valls. Det gläder mig också att statsrådet Carlsson respekterar vår kritik mot bakgrund av den politiska repressionen på Cuba. Det var inte länge sedan den spanske utrikesministern vid sin presskonferens i samband med besöket i Sverige förklarade att hans, också socialdemokratiska, regering såg mycket allvarligt på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna på Cuba. Den spanska regeringen har inte heller tagit emot de kubanska regeringscheferna, fastän det borde ligga nära till hands med tanke på språkgemenskapen mellan de båda länderna. Jag vill alltså vidhålla att detta är ett onödigt besök — eventuellt två onödiga besök, försiktigt uttryckt — men det kan ändå ge statsrådet Carlsson och hans regeringskolleger tillfälle att vidarebefordra vår vädjan om att politiska fångar, homosexuella och andra som fängslats i strid med FN:s konvention om mänskliga rättigheter får släppas fria.
Fru talman! Eftersom Börje Stensson hade ställt frågan om regeringen i sina samtal med vice president Rodriguez kommer att påtala de politiska fångarnas svåra situation i Cuba, utgick jag från att han var på det klara med att ett besök skulle äga rum. Jag har nu bekräftat att så skall ske i nästa vecka. Jag vill gärna besvara också frågan om varför vi har kontakt med Cuba. Delvis är denna frågestund ett exempel på att det är bra att vi har det, eftersom det ju ger oss möjligheter att framföra synpunkter av det slag som har lämnats här. Den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet har i alla sammanhang ställt sig bakom en fri fackföreningsrörelse. Det kommer vi att göra också i framtiden. Vi menar att den är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett demokratiskt samhälle och en av de viktigaste krafterna när det gäller att bryta väg för demokratin — det vet vi bl.a. från vårt eget land. Fru talman! Jag vill avsluta med att ånyo betona att det är värdefullt att vi har ett differentierat besöksutbyte med representanter för olika politiska uppfattningar i världen.
Fru talman! I slutet av november 1983 förväntar sig Kommittén för mänskliga rättigheter på Cuba, Valladareskommittén, att få ett besök av författaren Arenas, som har suttit i kubanskt fängelse. Kanske vi då kan få ett sammanträffande mellan statsrådet Ingvar Carlsson och denne författare och f. d. fånge i Cuba. Kan statsrådet i dag lova att han med kommittéledningens medverkan kommer att försöka ordna ett sådant sammanträffande?
Fru talman! Jag skulle vilja tillägga att det är skillnad på kontakt och kontakt. De vanliga diplomatiska vägarna är tillräckliga för att vi skall kunna ge uttryck för vår uppfattning när det gäller mänskliga frioch rättigheter på samma sätt som de socialdemokratiska regeringarna i Venezuela, Portugal, Frankrike och Spanien gör det utan att för den skull gå till sådana ytterligheter som att ”dubbelinbjuda” Cubas regeringschef och vice regeringschef till officiellt svenskt besök.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att de vanliga diplomatiska kanalerna är tillräckliga för att upprätthålla den här typen av kontakter. Jag anser att kontakt också bör äga rum direkt mellan politiker. Vi är nu som alltid intresserade av att möta människor från andra länder, även om de inte innehar officiella befattningar. Det gäller inte minst kulturpersonligheter. Om det i det aktuella fall som Börje Stensson nämnde är praktiskt möjligt att göra det kan jag inte svara på i dag, men i princip är vi positiva till att ta emot skilda representanter för ett land, givetvis också personer som har varit fängslade.
Fru talman! Jag tar det sista yttrandet från statsrådet Ingvar Carlsson som ett löfte om att det skall bli ett sammanträffande, om det går att praktiskt ordna ett sådant. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Fru talman! Statsrådet har i sina svar inte nämnt någonting om de homosexuellas situation på Cuba. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från statsrådet hur han ser på en uppvaktning hos Rodriguez från de sammanslutningar som tillvaratar de homosexuellas intressen i Sverige.

Centerpartiets partigrupp har som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Karin Anderssons ledighet anmält hennes ersättare Cecilia Jensfelt.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 13 vill jag meddela att jag ej kommer att besvara interpellationen av Jan-Erik Wikström om biståndet till utvecklingsländerna inom den angivna tiden fyra veckor. Med anledning av att regeringen i proposition 1983/84:40 om ekonomisk-politiska åtgärder kommer att redovisa vissa ställningstaganden rörande utvecklingsbiståndet, har interpellanten och jag kommit överens om att interpellationen besvaras i samband med kammarens behandling av propositionen och utskottsbetänkandet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att få en svensk anknytning till naturgasleveranser från Sovjet. Swedegas AB har regeringens uppdrag att planera och samordna de åtgärder som kan krävas vid en introduktion av naturgas på den svenska marknaden. I bolagets basverksamhet ingår, förutom arbetet med Sydgasprojektet, bl.a. att undersöka förutsättningarna för att bygga upp naturgasmarknader i västra och östra Sverige. Det s.k. Östgasprojektet utgår från en naturgastillförsel från Sovjetunionen via Finland. Vid början av nästa år kommer Swedegas att till regeringen redovisa förutsättningarna för detta projekt. Jag är alltså inte i dag beredd att diskutera vilka åtgärder som denna rapport kan komma att föranleda.